Herr talman!

Jag föreställer mig som sagt att utrikesministern senare kommer att besvara en del av de frågor och bemöta en del av de angrepp som riktats mot honom. Jag vill begagna detta tillfälle till att ta upp en fråga som det kan finnas skäl att söka komma fram till ytterligare klarhet i. Det är spörsmålet om och i vilken ordning vi kan tänka oss tillgripa ekonomiska och handelspolitiska åtgärder för att öva tryck på nationer som uppträder som fredsbrytare eller inte respekterar grundläggande mänskliga frioch rättigheter. Jag noterade att herr Virgin klart tog avstånd från tanken på blockadåtgärder från enskilt lands sida. Och om jag förstod herr Bengtson rätt var han av samma uppfattning. Jag hörde också, och det var ingen överraskning för mig, att herr Geijer, utrikesutskottets ordförande, inte ansåg att dylika åtgärder skulle representera en framkomlig väg. Litet svårare är det för oss att veta var vi egentligen har folkpartiet i denna fråga. Man kan åberopa uttalanden från folkpartihåll som går ut på att det bör kunna vara ett möjligt vapen. Å andra sidan sade inte herr Dahlén det i dag. Men det vore värdefullt om han klar lade hur han ser på de krav som framställs från exempelvis folkpartiungdomen och från herr Ahlmark, med vilken jag hade en diskussion — en av många — i andra kammaren för snart en vecka sedan. Jag frågade herr Ahlmark, utan att på den punkten få någon egentlig upplysning av honom, var folkpartiets ledning stod beträffande sådana sanktioner. Det har naturligtvis sitt intresse att veta hur enskilda riksdagsmän ser på dessa, men för oss här i riksdagen, liksom för svenska folket, är det betydligt väsentligare att få veta hur ett oppositionspartis ledning ställer sig. Jag skall i största korthet, herr talman, begagna tillfället att något utveckla regeringens syn på frågan om ekonomiska sanktioner. Låt mig först konstatera vad vi alla vet, att det är drygt 150 år sedan Sverige var invecklat i ett krig. Vi vill fortsätta att leva i fred och hålla oss utanför internationella konflikter, det är utrikespolitikens huvudsyfte. Vi vägrar i konsekvens därmed att delta i ekonomisk krigföring. Det har vid skilda tillfällen förekommit att vi har utsatts för påtryckningar att acceptera ekonomiska blockadåtgärder. Låt mig nämna dem som Förenta staterna och sedermera de allierade i NATO tillgrep mot Sovjetunionen och andra öststater. Vi svarade konsekvent nej till dessa påtryckningar med hänvisning till vår ställning som en neutral stat. Vi avvisade varje framställning. Inte för ett ögonblick har vi heller tänkt oss acceptera den amerikanska bojkott som riktats mot Kuba. Sverige har däremot godtagit det vapen som universella ekonomiska sanktioner utgör och följer som medlem av Förenta Nationerna lojalt alla sanktionsbeslut. Men en förutsättning är att beslutet tillkommit i den ordning som FN-stadgan föreskriver, nämligen genom ett enhälligt beslut av säkerhetsrådet — stormakterna måste vara överens. Jag lyssnade till herr Wedén som i andra kammaren var inne på denna fråga, men han uttryckte sig denna gång såvitt jag kan finna ganska suddigt. Det vore därför bra om herr Dahlén kunde begagna tillfället att ge oss ett klarläggande hur folkpartiet ser på dessa saker. Vi har, upprepar jag, inte bara följt FN:s beslut om sanktioner, utan vi har också aktivt stött strävanden i många fall att få till stånd universella sanktioner, exempelvis mot Sydafrika. Varför har vi denna begränsning? Jo, låt mig erinra om att vi måste följa FN-stadgans bestämmelser. Endast säkerhetsrådet har enligt stadgarna kompetens att fatta beslut om tvångsåtgärder. Ett strängt iakttagande av denna regel är av vital betydelse för ett neutralt lands medlemskap i Förenta Nationerna, det tror jag att jag inte behöver utveckla närmare. Som FN-medlem har vi uppgivit vår neutralitet endast i den mycket begränsade omfattning som följer av själva omröstningsreglerna. Att utvidga våra förpliktelser och delta i andra tvångsåtgärder är inte förenligt med den svenska utrikespolitikens grundlinje, det vill jag understryka. FN har i ett enda fall beslutat om sanktioner, nämligen mot Rhodesia. Utan överdrift tror jag man kan påstå att ingen nation har mera konsekvent och hårdare tillämpat det beslutet än Sverige. Det har emellertid i praktiken dessvärre visat sig vara förenat med avsevärda svårigheter att uppnå önskat resultat med ekonomiska blockadåtgärder, även när de har universell karaktär. Inte ens i FN:s hand har sanktionsvapnet visat sig helt effektivt. Det berördes i regeringens deklaration i dag. Rhodesiasanktionen har varit i kraft i över tre år utan att Smith-regeringen bringats på fall. Man måste därför med beklagande konstatera att man inte ens vid en fullständig uppslutning kring ett FN-beslut om sanktioner — dessvärre var inte detta fallet i fråga om Rhodesia — kan vara helt säker på att resultatet blir det önskade. De ekonomiska förhållandena i det land som blockadåtgärderna riktar sig mot kan vara sådana att de ekonomiska följderna i hög grad blir begränsade även vid en fullständig blockad. Vad jag nu sagt om sanktionsvapnets effektivitet innebär naturligtvis inte att Sverige skall ompröva sin hittlillsvarande politik. Vi kommer allt framgent liksom hittills i FN att verka för att sanktioner tillgrips mot nationer som uppträder som fredsstörare och rasförtryckare. De ekonomiska verkningarna av blockadåtgärder bör man dock bedöma realistiskt. Vi vill däremot inte gå till ensidiga aktioner för att stödja frihetssträvanden eller straffa fredsbrytare. Denna inställning baserar sig på insikten att Sverige är en småstat. Ekonomiska sanktioner, som inte grundar sig på beslut i FN, ingår icke i vår utrikespolitiska arsenal. Låt mig kraftigt framhålla det. Låt mig också beröra några av skälen till att vi inte vill engagera oss i dylika bojkottaktioner. För det första måste vi ta hänsyn till vår neutralitetspolitik; det har jag redan talat om. För det andra blir sanktioner från ett enstaka lands sida i allmänhet verkningslösa. Sådana åtgärder skulle närmast innebära en meningslös demonstration, som knappast torde skada det land som blockaden riktar sig mot. För det tredje skulle ekonomiska sanktioner från ett enstaka lands sida innebära brott mot ingångna internationella avtal. Ett sådant avtalsbrott är naturligtvis särskilt allvarligt för ett litet land som Sverige. Vi skulle kunna utsättas för repressalier av olika slag, och i varje fall skulle våra möjligheter att med konsekvens verka för handelns internationalisering försämras. För det fjärde skulle de ekonomiska konsekvenserna för vår egen del bli ganska kännbara. Jag tror att herr Virgin erinrade om den saken i sitt an förande. Vi skulle lätt kunna utsättas för påtryckningar från opinionen här i landet — det måste vi inse — att inte bara sluta handla med Portugal och Sydafrika, utan kanske också att sluta handla med Sydamerika, Grekland och Spanien. Ingen vet egentligen var en sådan linje skulle sluta. Man kan inte utesluta att opinionskrav i vissa lägen skulle kunna komma att framställas om att vi borde bojkotta även vissa östländer genom att helt enkelt avstå från att handla med dem. I alla länder utan verklig demokratisk regim vet vi mycket väl att det finns latenta spänningar, som lätt kan leda till att militärdiktaturer och förtryckarregeringar etableras. Vi upplever det nästan dagligen. Även i enpartistater, där regeringen åtminstone ursprungligen eller i vissa lägen representerat en majoritet av folket, har det förekommit. Jag har försökt göra mig en föreställning om hur stor del av vår export som går till stater, där regeringarna inte tillsatts genom fria val. En överslagsberäkning ger vid handen att mellan 15 och 20 procent skulle komma att beröras. En kraftig nedgång i den delen av vår export skulle knappast undgå att få konsekvenser för tillväxttakten i den svenska ekonomin. Ja, det är inte uteslutet att de ekonomiska framstegen till och med skulle utebli. Låt mig till sist, herr talman, understryka att jag hyser all respekt och aktning för den starka indignation som Portugals vedervärdiga förtryck i södra Afrika framkallar, inte minst hos den vakna ungdomen. Dess heta önskan att snart sagt till varje pris ila befrielserörelserna till hjälp har jag full förståelse för, i varje fall när den är framsprungen ur en önskan att hjälpa och ur äkta djupa känslor av internationell solidaritet. Jag erkänner gärna att vi visst inte skall låta det stanna vid spontana sympatiyttringar. Vi måste också verka i enlighet med vår övertygelse, men inte genom ogenomtänkta och orealistiska ingripanden mot han deln. Det skulle inte förbättra läget för de förtryckta eller stärka befrielserörelsernas ställning. Det skulle innebära avtalsbrott och minskad tilltro i omvärlden till våra internationella engagemang och kanske också minska våra ekonomiska möjligheter ait bispringa de utsatta och nödlidande folken. Låt oss vara realistiska i vårt handlande, inte bara upprörda i våra känslor! Vi har engagerat och vi kan engagera SIDA:s resurser i större utsträckning för humanitärt bistånd. Vi skall fortsätta att i FN och andra internationella organisationer göra vår röst hörd för effektiva åtgärder till stöd för de förtryckta exempelvis i södra Afrika, för deras rätt att kasta av sig oket och att själva forma sina öden. Herr Geijer menade att åtskilliga aspekter av Portugals politik och även dess arbetsmarknadslagstiftning borde göras till föremål för granskning av EFTA:s ministerråd. Jag har ingenting i princip att invända mot det. Tvärtom, jag har redan vid flera tillfällen i EFTA-sammanhang tagit upp den portugisiska regimens politik till kritisk granskning. Jag måste emellertid erkänna att jag hittills varit mer eller mindre ensam. Och när jag vid två tillfällen i EFTA:s ministerråd tagit upp just de frågor som herr Geijer nämner, har jag efter några timmars fäktande måst erkänna att jag inte haft stöd för det och — med få undantag — inte kunnat vinna andra medlemsstaters gehör för min ståndpunkt. Det finns andra organisationer där denna fråga skulle kunna tas upp, föreställer jag mig, t.ex. Internationella arbetsbyrån . Jag tror att det är svårare för ILO att hävda den ståndpunkten att en fråga av denna art inte skulle kunna tas upp i denna organisation, än det har varit för mina kolleger i EFTA och för EFTA:s generalsekretariat att säga att frågan inte hör hemma där. Jag vill gärna säga att dessa ned slående erfarenheter för mig inte alls utgör skäl att inte även i fortsättningen ta till vara varje tillfälle som kan uppstå att påtala Portugals politik i olika hänseenden, dess kolonialpolitik, brottet mot FN-sanktionerna mot Rhodesia. Jag skall fortsätta att ta upp de frågorna. Huruvida jag kommer att bli framgångsrik eller hur lång tid det kommer att dröja, vet jag inte. Men befrielserörelsernas kamp går vidare, och jag är övertygad om att de flesta av oss här kommer att få uppleva den dag då segraren också är befriaren.

Herr talman! Herr Lange frågade efter folkpartiets ståndpunkt när det gäller handelspolitiken mot bakgrunden av problemet om vi skall handla med alla länder eller ej. Jag vill då först erinra om att jag i mitt första anförande markerade att vi för att kunna fullfölja en alliansfri utrikespolitik måste handla med alla länder som det över huvud taget är möjligt att driva handel med. Att börja göra en diskriminering i detta avseende anser vi vara farligt annat än i alldeles speciella situationer. Jag skall inte ta den andliga temperaturen på herr Langes indignation gentemot Portugals kolonialpolitik och inte heller temperaturen på min egen — herr Lange har ju nu uttalat sig emot den politiken, och jag accepterar detta. Det intressanta var ju att herr Lange nu också närmade sig oss litet grand när det gällde att försöka göra aktioner mot Portugal inom EFTA:s ram, ty han fann ju att han till stora delar kunde ansluta sig till vad herr Geijer här anfört. Sedan gällde det den principiella fråga som herr Lange här tog upp. I mitt första anförande förklarade jag att jag anslöt mig till en princip som uttalats i regeringsdeklarationen med den nyansering som jag gjort beträffande specialfallet Portugal, där jag tycker att herr Lange bör driva på litet mer inom FN:s och EFTA:s ram. Tilltron till att Sverige håller avtal måste vi upprätthålla. Det vore fullständigt orimligt, om vi skulle komma i en annan situation. Det är den första punkten. Den andra punkten är att om FN:s säkerhetsråd beslutat sanktioner, bör Sverige lojalt följa detta. Herr Lange har tydligen haft litet svårt att följa med debatten i båda kamrarna, ty han tyckte att herr Wedén var suddig i detta sammanhang. Jag vet ungefär vad herr Wedén har sagt, och det är att vi skall erinra oss att det har funnits situationer i FN då enbart ett beslut i säkerhetsrådet inte varit avgörande för vad FN skall göra. Det stora exemplet var Achesonplanen; utan den hade ju FN inte kunnat göra en insats när det gäller kriget i Korea. Det var den punkten herr Wedén tog upp. Generellt bör säkerhetsrådet besluta i sådana här saker, men regeringen har ju hittilldags inte sagt att herr Undén haft fel när Sverige gick med på Achesonplanen. Jag förmodar därför att herr Lange i princip inte har någon annan mening heller. Den tredje punkten är att om vi fattar beslut om sanktioner, skall bördan delas av hela svenska folket. Det kan inte sägas att en viss grupp människor eller att människor i ett visst företag skall bära bördan. Jag tror inte heller att vi på denna punkt har någon annan mening än regeringen. Den fjärde punkten — som jag också tog upp i mitt första anförande — är att om svenska staten inte bedriver en sanktionspolitik, kan vi inte begära att enskilda medborgare eller enskilda företag skall driva sanktionspolitik på egen hand. Jag förmodar att vi också i det avseendet är överens. Den femte punkten är att ingenting hindrar att enskilda medborgare försöker skapa en opinion för en vidgad bojkott. Ingenting hindrar någon att själv utöva en privat bojkott, så länge den inte strider mot gällande lag eller gällande avtal. Jag förmodar att herr Lange inte heller på den punkten har någon avvikande mening. När det gäller huvudprinciperna är vi, såvitt jag kan förstå överens — om nu regeringsdeklarationen gäller även några timmar efter det att den upplästes. Jag beklagar, herr talman, att herr Lange begränsade sig till denna sak. Det finns många andra ting inom herr Langes eget område som är av stor betydelse. Jag antydde att det inte finns någon säkerhet för att valutaoron inte kommer att dyka upp i Europa igen och kommer att beröra oss på ett alldeles särskilt sätt. Det finns en rad frågor där herr Lange har mycket väsentliga insatser att göra, hoppas vi. Det hade varit bra, om herr Lange hade talat om de frågorna också.

Herr talman! Herr Dahlén anser att jag nu äntligen har närmat mig den ståndpunkt han själv intar och förordar att vi skall begagna tillfällena, när de erbjuder sig, att också i EFTA försöka påverka Portugal. Jag hade ju instämt i vad herr Geijer sade, men jag tror att det framgick av mitt föregående anförande att jag kunde göra det med så mycket bättre samvete som jag i mer än två år försökt tillvarata dessa möjligheter. Två gånger har Portugals politik, som inte tillåter fri organisationsrätt m.m. för anställda, påtalats i EFTA:s ministerråd. Därutöver har vid sidan av rådet åtskilliga tillfällen erbjudit sig, där vi kunnat ta upp resonemang med Portugal om hur vi ser på kolonialpolitiken i södra Afrika. Det är alltså inte fråga om ett närmande till herr Dahlén utan ett fortsatt understrykande av att detta är viktigt.

Vi har sagt att Förenta Nationerna kan fungera endast under den förutsättningen att stormakterna är överens, och endast under den förutsättningen kan ett neutralt land följa ett FN-beslut. På den punkten tror jag inte att man skall försöka göra gällande att en viss ändring har inträtt. Herr Dahlén ville gärna hastigt komma över det här. Jag är glad över att vi är så överens i fråga om principerna, men låt oss för att göra det riktigt tydligt, herr Dahlén, ta upp det konkreta fallet, nämligen kraftverket Cabora Bassa i Mocambique. Såvitt jag förstår har det inte kunnat ledas i bevis att Rhodesia skall få ström från det kraftverket. Vad som kan komma att hända i framtiden, när kraftverket blir färdigt 1978, kan varken herr Dahlén eller jag veta någonting om nu. Inget svenskt företag skulle utan att göra sig skyldigt till allvarligt lagbrott kunna engagera sig med leveranser för strömöverföring till Rhodesia. Det är ett faktum. När lagen antagits av riksdagen — den framläggs inom kort, sedan förslaget behandlats av lagrådet — blir vederbörande företag, om någonting sådant sker, ställt till ansvar inför domstol. Det vet också de svenska företagen. Eftersom det inte bevisats att det kommer att ske strömöverföring till Rhodesia, anser jag att vi kan t. v. lämna den aspekten av frågan därhän. Inget svenskt företag kan medverka till strömleverans till Rhodesia så länge sanktionsbeslutet är i kraft. Det har gjorts gällande från Frelimos sida att kraftverkets tillkomst stör frihetsrörelsen, och det är mycket möjligt att Frelimo på kort sikt har rätt i sin uppfattning. Det är detta diskussionen gäller. Kan vi förbjuda ASEA att medverka genom att tillgripa en särskild lagstiftning? Svenska regeringen har aldrig uppmanat ASEA att engagera sig i projektet. De flesta av oss skulle väl helst ha sett att det funnits något annat för ASEA att sysselsätta sig med, men det är en sak för sig. Reglerna är sådana att något tillstånd inte erfordras. ASEA har full rätt att engagera sig, men det sker i så fall på företagets eget ansvar. Det är det här resonemanget som exempelvis många företrädare för Folkpartiets ungdomsförbund vägrar att acceptera. Vissa företrädare för folkpartiet i riksdagen har också vägrat acceptera detta och begärt ingripanden. Min fråga är bara: Var står herr Dahlén?

Herr talman! Herr Lange utgår ifrån att det inte är bevisat att Rhodesia kommer att få del av strömmen från Cabora Bassa-verket. Jag utgår från detta, därför att det var ju en hypotetisk fråga som herr Lange ställde. Herr Lange frågar om folkpartiet, ifall herr Lange har rätt, anser att Sverige bör stifta en lag som förbjuder ASEA att leverera till detta kraftverk. Herr talman! Mitt svar på denna fråga är nej. Det anser vi inte.
Herr talman! Jag är tacksam för det svaret. Jag tog emot det med stor tillfredsställelse. Här är alltså alla partiledningar fullständigt ense. Om herr Dahlén har några bevis för att det blir kraftöverföring genom svensk medverkan till Rhodesia hoppas jag att han underrättar den svenska opinionen, den svenska riksdagen och det svenska domstolsväsendet om det.

Herr talman! Låt mig först bara deklarera att det på samma sätt som under tidigare år vad gäller utrikespolitiken i stort sett har rått enighet mellan samtliga talare. Det är också glädjande att vi i det sammanhanget kan konstatera att samma enighet råder också vad gäller vår neutralitetspolitik. Skillnaderna består i små nyanser och många gånger olika tolkningar av problem som skall lösas. Dagens regeringsdeklaration inleds med några funderingar om hur den vetenskapliga och tekniska utvecklingen påverkar det internationella samarbetet. Det ligger nära till hands att tappa bort de mera långsiktiga utvecklingslinjerna i den utrikespolitiska debatten, som i så hög grad präglas av de akuta konflikterna. Tyvärr förbigår deklarationen en viktig fråga som inom en snar framtid kommer att bli verklighet, nämligen telesatelliterna, och även kommunikationernas utveckling i övrigt. Det vore intressant att höra regeringens bedömning av möjligheterna att pacificera telesatelliterna som ett maktpolitiskt instrument i stormakternas händer. Självfallet måste vi på det här området liksom på andra eftersträva en sådan ordning att de förbättrade tekniska möjligheterna kan användas i fredens intresse för ökad upplysning. Det måste anses som mycket angeläget att vi via en utbyggnad av massmedia skapar större förståelse mellan världens folk. Som vanligt upptar världens många akuta konflikter ett betydande utrymme i regeringsdeklarationen, och ändå förbigås många konfliktområden som kanske inom en nära framtid står på tidningarnas förstasidor. De sociala spänningarna i dessa länder är enorma. Många regimer representerar i stort sett bara sig själva, och i varje fall inte majoriteten av folken. Frigörelseprocesserna är i gång i södra Afrika, i Sydamerika, i Asien. Vietnamfrågan står nu liksom för ett år sedan i centrum för intresset, även om den kanske inte upplevs lika intensivt som då. Förhandlingar pågår i Paris. I fråga om förhandlingsresultatet får man väl säga att det har varit anmärkningsvärt tyst. Låt oss hoppas att de s.k. in formella diskussionerna skall leda till ett bättre resultat. Den diskussion som flammade upp här i landet och i viss mån även internationellt när Sverige erkände Nordvietnam är i det större perspektivet ganska ovidkommande. Erkännandet var välmotiverat och har såvitt man kan se knappast några verkningar för den fortsatta mödosamma vägen från krig via förhandlingar till fred. Vi får hoppas att inblandade parter skall nå en uppgörelse som ger det vietnamesiska folket rätt att självt bestämma om sin framtid. Sedan många år har Sverige haft en konsekvent och starkt kritisk inställning till den politik som bedrivs av staterna i Sydafrika, där människovärdet har fått vika för de vita minoriteternas makt och bevakning av sina intressen. Jag har tidigare här i kammaren pläderat för bojkottåtgärder mot Sydafrika. Det förekommer emellertid egentligen ingen artskillnad i fråga om den politik som på detta område bedrivs i Sydafrika, Rhodesia, Angola och Mocambique. Det är nödvändigt att dessa stater ses i ett sammanhang, och det är nödvändigt för att sanktioner skall bli effektiva. Mot den bakgrunden är det som jag finner det beklagligt att FN inte har vidtagit kraftigare åtgärder. Till sist, herr talman, vill jag av en viss anledning säga några ord om handelspolitiken. Jag vill något beröra frågan om Nordek. Debatterna i Nordiska rådet om Nordekplanen hade över lag en positiv grundton. Det kan vara skäl att påminna om vad som där förekom, därför att det i viss mån har förvanskats av massmedia, och jag åsyftar då inte bara radion och televisionen utan även tidningspressen. När vi kom till rådets session hade vi att ta ställning till en ämbetsmannarapport om en nordisk tullunion. Ämbetsmannagruppen hade utelämnat de kontroversiella frågorna, som rörde livsmedlen, fisket och kapitalfrågorna. Vad hände sedan i Nor diska rådet? Ingenting annat hände än att man efter diskussioner såväl i ekonomiska utskottet som inom rådet var enig om att försök skulle göras att utreda även de kontroversiella frågorna. Det uppdrogs åt ämbetsmannagruppen, som jag inom parentes vill säga tidigare hade utfört ett mycket gott arbete, att göra detta. Sedan skulle man underhandla med respektive länders regeringar. Rapporten skulle vara klar den 15 juli och då föreläggas de olika ländernas regeringar, dessutom Nordiska rådets presidium och ekonomiska utskottet. Det är väl när det gäller vad som därefter skall komma som det verkligt kontroversiella kommer in i bilden, i tänkandet och handlandet som sådant. Vi för i vårt land en neutralitetspolitik, som innebär att vi via svenskt jordbruk måste ha en viss livsmedelsproduktion. Jag skall inte här ta upp till debatt om den skall ligga vid 80 eller 90 procent eller vid något annat procenttal, utan jag vill bara konstatera att vi är nödsakade, om vi skall behålla vår neutralitet, att ha en rätt stor produktion av livsmedel i Sverige. Det var just detta jag sade även inom Nordiska rådet. Det är beklagligt att handelsministern för närvarande inte är i kammaren. I all min blygsamhet, herr talman, skulle jag nämligen ha velat framställa några önskemål till handelsministern. För det första skulle jag önska att handelsministern, i stället för att diskutera den frågan med någon i medkammaren, ville diskutera min person i denna kammare. För det andra skulle jag vilja påpeka att det nog vore hälsosamt om handelsministern, innan han tar upp dessa frågor till diskussion på det sätt han gjorde i medkammaren, läste protokollet från Nordiska rådet. Av detta kan han kanske få en uppfattning om vad jag sade i det sammanhanget. Med detta ber jag att få sluta, herr talman.

Herr talman! Som litterär produkt förtjänar årets utrikespolitiska regeringsdeklaration förvisso ett högt betyg. Men även ur politisk synpunkt kan deklarationen i väsentliga stycken bli föremål för beröm, och den bör kunna vinna en tämligen allmän anslutning. Detta mitt omdöme gäller även — vilket jag skulle vilja ha framfört till handelsministern — det handelspolitiska avsnittet. Regeringsdeklarationen skiljer sig i detta hänseende på ett fördelaktigt sätt från fjolårets. Men detta till trots finns givetvis vissa nyanser i bedömandet. Därjämte kommer på vissa punkter till uttryck en mening som skiljer sig från vår. Det är dessa nyansskillnader och avvikelser jag i huvudsak skall uppehålla mig vid. Som vinjett till regeringsdeklarationen står följande korta och kärnfulla meningar: »Människor och nationer har kommit varandra närmare. Vår grannes problem har blivit våra egna. Och i dagens krympande värld är vi alla grannar.» Det är så sant som det är sagt. Det är en paroll som förpliktigar. Jag vill fråga: Betyder det att den goda grannens politik, efter föredöme av amerikansk politik från Roosevelts dagar, nu proklamerats som ledstjärna för den svenska utrikespolitiken? Efter detta regeringsuttalande kommer reservationen att vårt lands utrikespolitik, som är baserad på neutralitet och alliansfrihet, icke förutsätter åsiktsneutralitet. I och för sig är detta givetvis riktigt, men enligt min mening bör vi då, som nation, uppträda med all moderation, så att man i utlandet inte tvivlar på vår neutralitet. Tyvärr har man i utlandet — det har jag själv erfarit — fått en uppfattning av vårt agerande i olika stycken som ställer vårt neutrala sinnelag i tvivelsmål. Den goda grannens politik förutsätter tolerans, hänsyn och rimlig respekt för andra länder, även sådana som har en annan form av regim än vi själva. Tolerans får inte enbart bli ett honnörsord utan måste vara en attityd i anda och sanning. En sådan politik förutsätter också att vårt land låter bli att onödigtvis lägga sig i andra länders interna förhållanden. Framför allt bör vi som nation, som kollektiv — och även som enskilda människor — avhålla oss från mer eller mindre aggressiva åsiktsengagemang, som lätt kan leda till att vår neutralitet kommer i vanrykte i utlandet. Vi måste också låta bli att uppträda som något slags världssamvete med patentlösningar på vad som är sanning och rätt. Det är de aggressiva formerna i vissa kretsar, som jag finner särskilt betänkliga och och reagerar emot. Om vi önskar framträda som den gode grannen bör vi omsorgsfullt undvika att »spotta andra folk i ansiktet». Vi tycker inte om att man i utlandet spottar på oss, och då måste vi också låta bli att spotta på andra. Den revolutionsromantik som på sina håll blommar för fullt får i vilket fall som helst inte leda till officiella demonstrationer.

Bland annat borde Sveriges Radio inte tolerera att man trampar på andra länders nationella symboler. I massmedias tidsålder — i televisionens tidsålder är det dubbelt angeläget att den politiska massuggestionen hålls tillbaka. Man vet eljest inte var det slutar. Tyvärr har vårt land under senare tid på olika sätt förlorat en del av sin tidigare goodwill i utlandet. Medan vårt land sålunda tidigare åtnjöt stor aktning och stort intresse i Förenta Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik staterna som landet »of the middle way» har våra olika attityder under senare år tillsammans bidragit till att det positiva intresset förbytts i sin motsats. Till dessa reaktioner har bidragit en mängd händelser, bland annat — det tror jag är ganska väsentligt — den glorifiering av de amerikanska desertörerna som har ägt rum här i landet och vilken har gått vida kretsar i Amerika hårt till sinnes. I de anglosaxiska länderna ser man kanske på ett annat och strängare sätt på sådana ting än vad vi gör här. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på den skrivelse som Exportföreningen den 4 mars i år tillställde utrikesdepartementet rörande en undersökning som svenska handelskammaren i New York gjort om de amerikanska relationerna i anledning av de spänningar, som tidivis faktiskt har uppstått i de svensk-amerikanska förbindelserna. En ny kraftig reaktion har följt på upprättandet i januari av diplomatiska förbindelser med Nordvietnam och det samtidiga meddelandet om inrättandet av en ambassad i Havanna. Exportföreningen hänvisar till en exempelsamling — jag har den tillgänglig — där svenska företag har fått betala fiolerna då den svenska regeringen spelat upp. Det är många exportorder som har gått förlorade för svensk industri på detta sätt. Låt mig tillägga ytterligare en sak. Den dag som USA misströstar om de europeiska länderna och återgår till isolationism hänger vårt eget lands frihet på en skör tråd. Vad jag nu sagt om större återhållsamhet i fråga om visandet av sympatier och antipatier hindrar inte att jag vill uttala mig för en fortsatt aktiv svensk politik i Greklandsfrågan. I Europarådet har jag varit med och röstat för rekommendationen till ministerkommittén att besluta om suspension av Grekland som medlem så länge nuvarande politiska ordning där upp rätthålles. Jag har gjort detta från den rent formella utgångspunkten att Grekland under sin nuvarande regim, som saknar varje sken av legalitet för sin maktställning, inte fyller de krav för medlemskap som statuterna för Europarådet uppställer. Dagens Grekland är förvisso ingen demokrati — därför suspendering. En tillfällig suspendering borde dock rimligen kunna äga rum under sådana former som inte kränker det stolta grekiska folkets känslor. Bojkotter och dylikt bör undvikas. De får ofta lätt en negativ effekt och träffar menige man på ett kännbart sätt. När det gäller bojkotter är Rhodesia givetvis ett särfall. Där har vi påtagit oss förpliktelser genom Förenta Nationerna. Beträffande Portugal skulle jag i anledning av vad som nyss sades av herr Arne Geijer vilja lämna en upplysning. Jag hade nyligen besök av ett par portugisiska flyktingar. De hade suttit i fängelse båda två, den ene i tre månader. De lämnade uppgiften att den nya portugisiska regeringen påbörjat en omfattande liberaliseringsoch demokratiseringsprocess, med bland annat amnesti för politiska fångar i stor utsträckning. Jag tror att man kan hysa förhoppningar om att utvecklingen i Portugal går i rätt riktning. Därför ville jag be herr Arne Geijer att ta det litet lugnt på den här punkten. I det handelspolitiska avsnittet stryker regeringsdeklarationen under nödvändigheten av att tilltron till Sveriges vilja och förmåga att respektera ingångna avtal vidmakthålles. Jag är glad över denna förklaring. Vårt lands handelspolitik får inte bli en lekboll i det inrikespolitiska spelet. Helhjärtat ställer sig moderata samlingspartiet bakom regeringens bestämda avvisande av kraven på att Sverige skall avbryta sin handel med och vidtaga handelspolitiska åtgärder mot andra stater under motivering att dessa styres av regimer som vi ogillar. Ett motsatt resonemang skulle eljest till sist kunna leda till — jag är medveten om att jag spetsar till det hela att vi fick inskränka oss till att bedriva handel med den enda nation vi riktigt gillar, alltså med vårt eget land — möjligen också med de andra nordiska länderna. Detta om detta. Vad gäller det nordiska samarbetet vill jag i dagens läge inskränka mig till att uttala den förhoppningen att arbetet på Nordek snarast möjligt skall krönas med framgång. Regeringens aktivitet på denna punkt är värd det största erkännande. Norden har sin stora chans år 1969. Det vore ett politiskt fiasko av stora mått och en tragedi, om vår generation inte skulle gå i land med uppgiften att få till stånd en positiv lösning. Inte minst i min skånska landsända är vi angelägna om en sådan lösning. Vi förutsätter givetvis därvid att det även på jordbrukets och fiskets områden skall kunna vidtagas sådana anordningar att utövarna av dessa näringar känner sig tillgodosedda. Utvecklingen mot en större, alltmer integrerad internationell ekonomi fortsätter av egen kraft. Den går inte i längden att hejda, även om en del ställer sig tveksamma. Tyvärr är hindren för att vårt land skall komma med i EEC för närvarande stora. Ett temporärt alternativ utgör för den svenska industrins del övergången till multinationella företag med förgreningar även inom EEC-området. Det räcker emellertid inte med detta. I fråga om EEC konstaterar jag med glädje att regeringen i början av året aviserat sexmaktsblockets regeringar om att den under den självklara förutsättningen att vår neutralitetspolitik kan fullföljas kan tänka sig fullt medlemskap. Det är gott och väl. Jag tror att det varit bättre om regeringen uttryckligen ändrat på ansökan till att gälla fullt medlemskap, givetvis under enahanda förutsättning. Då hade vi sluppit detta tal, som ständigt ligger oss i fatet på Europaplanet, om sex plus fyra — där Sverige står utanför — i Att vår ansökan om anslutning till EEC för dagen inte ligger särskilt gynnsamt till går det inte att blunda för. Hela EEC-problematiken är besvärlig, inte minst sedan general de Gaulle kastat in tanken på en revision av Romavtalet i diskussionen. Svårigheterna för England och Frankrike att finna varandra är påtagliga. Det framgår bl.a. av den s.k. Soamesaffären, och det måste vi också i Sverige själva bli lidande av. Att Sverige bör begagna eventuella tillfällen att medverka i temporära, begränsade engagemang med EEC finner jag rätt och riktigt. Jag ställer mig alltså i detta avseende på samma ståndpunkt som herr Lange och regeringen. År efter år går emellertid och ingenting händer. Detta är tråkigt, eftersom intresset till följd därav avtar. Opinionen måste emellertid vara beredd på att säga ja till Europa när den dagen kommer. Att frihandelslinjen bör stå fast, därom råder ingen oenighet. Temporära skyddsåtgärder är emellertid nödvändiga för att skydda vissa delar av den svenska industrin, därom är jag i princip ense med regeringen. För egen del menar jag dock att de vidtagna åtgärderna i vissa hänseenden är i behov av att skärpas och utvidgas. Till sist en annan sak som är av betydelse för vår utrikeshandel. Sedan november i fjol har den svenska valutareserven kraftigt minskat genom ett totalt valutautflöde fram till utgången av februari med 1273 miljoner kronor. Utflödet har fortsatt under mars, bortsett från senaste veckan då viss ökning i reserven skett. Valutareserven uppgick den 21 mars till 2954 miljoner kronor, vilket är inte mindre än 918 miljoner kronor lägre än motsvarande datum i fjol. Företeelsen är i och för sig oroväckande. Närmare en fjärdedel av vår valutareserv har runnit bort på några korta månader. Jag skulle vilja sluta med att till finansministern eller handelsministern, eller till vem som från den tomma regeringsbänken skulle vilja svara, rikta frågan huruvida han är i tillfälle att ge en analys av orsakssammanhanget bakom valutautflödet. Sammanhänger det med den allmänna oron på den internationella valutamarknaden eller har det inhemska orsaker?

Herr talman! Herr Lundström liksom herr Dahlén kritiserade i sina anföranden utrikesutskottsmajoritetens sätt att handlägga Biafrafrågan. I utskottets ordförandes frånvaro vill jag tillbakavisa denna kritik. Utskottet höll, som herr Geijer betonade, tre långa möten för att behandla denna fråga. I slutet av det andra sammanträdet betonade herr ordföranden att frågan måste avgöras vid ett tredje sammanträde, därför att utskottets tidtabell hade blivit så förskjuten. Vid det tredje mötet inledde oppositionens talesmän emellertid med att begära uppskov med behandlingen av Biafrafrågan, det var, hette det, ingen brådska med den utan den kunde vänta. Det ansåg majoriteten i utskottet vara irrationellt, ty därigenom skulle vårriksdagen få två Biafradebatter. Det kan inte finnas någon som helst anledning att tala om övergrepp i dessa sammanhang. Jag måste uttala min förundran över oppositionens argumentering i denna fråga; det finns heller ingen anledning att göra Biafrafrågan till ett partipolitiskt slagträ. Man har också under dagens debatt fått det intrycket att oppositionen bedriver en underlig argumentering rörande Biafra. Särskilt herr Dahlén har uttalat att om bara den svenska regeringen hade »en politisk vilja» så skulle vi kunna få upp denna fråga på FN:s dagordning. Herr Dahlén menar alltså att det hela bara är en fråga om politisk vilja från svensk sida. Detta är en ytterligt ytlig bedömning som bortser från det faktiska läget i Förenta nationernas medlemskrets. FN är ju summan av medlemmarnas politiska vilja och kan ingenting göra utanför dessa. Därför måste man i nuläget konstatera att majoriteten av medlemmarna icke vill ge FN mandat att ingripa i Nigeriakriget. Det finns tragiska paralleller till detta. FN fick aldrig möjlighet att ingripa i det sjuåriga befrielsekriget i Algeriet, ty det betraktades som liggande utanför FN:s kompetens. De politiska förutsättningarna fanns inte. Vi har under flera år sett hur Vietnamkriget aldrig kunnat uppföras på FN:s dagordning, en tragedi väl i nivå med både Algerietoch Nigeriakriget. Den svenska debatten innehåller i många fall en övertro på FN:s möjligheter att kunna handla. Man betraktar ofta FN som ett överstatligt instrument, där man så att säga trollar bort de politiska realiteterna. I detta fall vet man att praktiskt taget alla afrikanska regeringar avråder från en intervention från FN, därför att man inte vill riskera Nigerias enhet. Det har här tidigare erinrats om att två toppmöten i den afrikanska enighetsorganisationen OAU har fastställt denna sin hållning och att endast fyra nationer gått emot det beslutet, nämligen de som har erkänt Biafra. Det har anförts att FN-stadgan i sina grundsatser :' fastställer att FN skall ingripa när det gäller att lösa frågor som berör de mänskliga rättigheterna. Men det är också väsentligt att påpeka att det i stadgan finns en paragraf av övergripande karaktär vars innehåll går ut på att »ingen bestämmelse i denna stadga berättigar FN att ingripa i frågor som väsentligen faller inom vederbörandes egen behörighet». Så har både generalsekreteraren och de afrikanska staterna betraktat Nigeriafrågan. Här har nu invänts att praxis ibland inneburit att FN trots detta har ingripit, t.ex. i de portugisiska kolonialaf färerna och i Sydafrika. Det har emellertid skett i samband med den allmänna kolonialpolitiken, på vilket område FN under efterkrigstiden har gjort sin kanske största insats. I motionen från moderata samlingspartiet hänvisar man till kriget i Kongo. Den parallellen är dock ytterst haltande, ty där var det den legala regeringen som begärde att FN skulle ingripa. Den FN-aktionen fick till resultat att Katangas utbrytningsförsök misslyckades och Kongos enhet kunde bevaras. Herr Dahlén anklagade för en stund sedan den svenska regeringen för att den är undfallande, när tillräckligt många stater, i detta fall afrikanska, intar »en omänsklig attityd». Återigen måste jag konstatera hur herr Dahlén och andra debattörer, dock inte så markant som han, ser bort från de faktiska realiteterna. När herr Dahlén läser upp ett telegram från den algeriske statschefen Boumedienne och tycker att denna använder alltför hårda ord när han talar om neo-kolonialismen, måste man betänka att den som talar i telegrammet är ledare för en stat som behövde sju års blodigt krig för att vinna självständighet och suveränitet. Det kan vara enkelt för oss i den svenska katedern att uttala oss mästrande om sådana statsledare när de uppträder i en situation som denna. Det finns emellertid ingen anledning att se bort från realiteterna och från de erfarenheter som politiska ledare som Boumedienne själva haft. När det påstås att Sverige är undfallande mot de afrikanska regeringarna, är det på sin plats att erinra om att generalsekreterare U Thant mycket bestämt har avrått från att FN skall försöka ta upp Nigeriakonflikten, och det kan väl inte råda någon tvekan om att han skulle önska bidraga till konfliktens lösning. Även han hänvisar till de två toppkonferenserna i OAU och dess hemställan att medlemsstaterna i FN skall avhålla sig från varje aktion som kan försvåra fred, enhet och territoriell integritet för Nigeria. U Thant säger att detta är en viktig vägledning för honom. Han kan icke se hur något medlemsland, eller för den del generalsekreteraren själv, aktivt skulle kunna blanda sig i saken. U Thant tillfogar något som är väsentligt för förståelsen av hela konflikten och FN:s hållning: En annan viktig princip är att Förenta nationerna icke kan stödja någon aktion eller någon rörelse som har som mål utbrytning av ett område från ett bestämt medlemsland. Det kostade FN många dyrbara liv och över 500 miljoner dollar att genomföra aktionen i Kongo, och allteftersom utvecklingen i Kongo fortskred blev FN det instrument som hindrade Katangas hotande utbrytning. Detta är den riktiga hållningen för FN, säger U Thant. »Det finns utbrytningsrörelser på många håll i världen, och jag vill påstå, att över hälften av FN:s medlemsstater har detta problem inpå livet. Om FN skulle stödja principen om utbrytning, skulle det icke finnas något slut på de problem som många medlemsländer skulle få.» Det är dessa realiteter som ligger i botten på konflikten och FN:s hållning. Frågan gäller inte om den svenska regeringen eller de nordiska regeringarna har bristande vilja eller initiativförmåga, ty man skulle omedelbart stöta på dessa handfasta politiska realiteter. Att ta upp frågan och föra den vidare inom FN:s ram borde naturligtvis ligga allra närmast till hands för de afrikanska regeringar som erkänt Biafra, då i första hand för Zambia som från årsskiftet är medlem av säkerhetsrådet. När inte Zambia tagit upp frågan beror det naturligtvis inte på bristande vilja. Det talas nu om ett danskt initiativ och ett norskt regeringsuttalande. Självfallet skall vi med största intresse ta del av innebörden däri och se vad det konkret kan innebära. Jag erinrade om att Danmark fram till årsskiftet var medlem av säkerhetsrådet och att Finland nu intar den ställningen. Sverige arbetar naturligtvis i intimt samförstånd med dessa nordiska länder både i huvudstäderna och genom vår FN-representation. Man kan förutsätta att om det yppar sig möjligheter i säkerhetsrådet eller under höstens ordinarie FN församling kommer de att bevakas positivt av de nordiska regeringarna. Men vi skall inte bedriva låtsaspolitik, ingen gagnas av det. En av årets mest stimulerande utrikespolitiska händelser är att amerikanska senaten för ett par veckor sedan ratificerade icke-spridningsavtalet, som man i den internationella debatten gärna förkortar till NPT. åtgärden var otåligt väntad ända sedan i höstas. Den var desto mer tacknämlig som majoriteten i senaten var så stark som 83 mot 15. Nu har ett tiotal länder ratificerat avtalet, medan ett 90-tal har undertecknat det. Det sägs i svenska regeringsdeklarationen i dag att regeringen överväger att lägga fram fördraget för riksdagen. Det är emellertid inte upptaget i den propositionsförteckning som för en stund sedan delades ut i kammaren och som omfattade de propositioner som avses bli lämnade i vår. Jag hoppas emellertid att regeringens Ööverväganden leder fram till ett positivt resultat, så att propositionen kan framläggas snarast och Sverige sälla sig till de länder som har ratificerat. Avtalet träder i kraft först när de tre huvudsignatärerna och 40 andra länder har ratificerat det, vilket i allmänhet förutsätter parlamentens godkännande. Av signatärerna har England och nu USA ratificerat, men man väntar ännu på Sovjet. Det har hittills gått trögt med anslutningen i fråga om ratificering, men man vågar hoppas att senatens beslut skall påskynda proceduren. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på att en grupp nyckelländer dröjer med att underteckna, och än mer med att ratificera. Bland dem finns sådana politiskt viktiga stater som Japan, Indien, Paki stan, Argentina, Brasilien, Israel, Förenade arabrepubliken och Västtyskland. Vad som sker med denna ländergrupps hållning till NPT kan avgöra avtalets framtida öde och dess värde. Därvid är Västtysklands hållning särskilt betydelsefull, ty det är alldeles uppenbart att ett av Sovjets huvudintressen med detta avtal är att få den västtyska namnteckningen och därmed definitivt eliminera riskerna för ett framtida västtyskt kärnvapen. Utan västtysk ratificering kan Sovjet frestas att inte anta avtalet, och därmed skulle det spolieras, med negativa politiska följder. Desto mer lovande var det att utrikesminister Willy Brandt härom dagen i förbundsdagen sade sig hoppas att Västtyskland före sommarpausen i parlamentet skall ratificera avtalet. Hans positiva hållning har länge varit känd, men det är också bekant att andra politiska ledare är mer skeptiska — för att inte använda ett starkare uttryck — till icke-spridningsavtalet. Avtalet medför ingen egentlig rustningsbegränsning, men det skulle kunna skapa förutsättningar för sådana och politiskt vara värdefullt. En allvarlig brist är naturligtvis att varken Kina eller Frankrike deltar i dessa debatter, men det är något som man f.n. inte kan göra något åt. Det visar hur viktigt det är att Peking-Kina godtas som medlem i FN. Senator Edward Kennedys förord häromdagen är ett tecken på att även ledande politiker i USA börjar inse detta och förordar en nyorientering av amerikansk politik — som dock säkert kommer att dröja länge. Mer avgörande för icke-spridningsavtalets öde är naturligtvis den kyliga hållning som en rad tungt vägande uländer, som jag tidigare nämnt, intar till avtalet. De finns bl.a. i Asien och i Latinamerika. De ställer krav på kärnvapenmakterna om i vissa fall vittgående, bindande säkerhetsgarantier, garantier som ingenting i dag tyder på att supermakterna är villiga att åtaga sig, utöver vad de har ställt i utsikt och utlovat i samband med icke-spridningsavtalets tillkomst. Dessa motsättningar kring icke-spridningsavtalet kom klart till synes i höstas, dels i Förenta nationernas politiska utskott och generalförsamling, dels vid Genéevekonferensen mellan icke-kärnvapenstaterna. Det är ett universellt intresse att spridningen av kärnvapen hindras och att avtalets positiva sidor kan tas till vara. Därför är det angeläget att de snarast kommer i kraft. Sverige bör därvid bidra på sitt sätt. Mindre positivt i år är emellertid att Nixon gett klarsignal för ett om än begränsat ABM-program. Visserligen förskjuter han det i tiden. Han är försiktig i motiveringen och håller dörren öppen för politiska överläggningar med Sovjet. Han betonar att huvudskälet är att skydda USA mot 1970-talets kinesiska kärnvapen. Men politiskt är detta ett beklagligt beslut som kan verka negativt och leda till en enormt dyrbar ny kapprustning mellan supermakterna utan att ge någon ny säkerhet. Försvarsminister McNamara försökte att i det längsta göra motstånd och hindra ABM men fick ändå till slut släppa fram ett begränsat ABM-program. Men han har eftertryckligt visat att ABM icke kan ge något effektivt skydd, bara riskera att väcka illusioner. Motparten svarar med samma medel, och efter någon tid är båda parter uppe på högre nivå i fråga om vapenteknik och kostnader men med oförändrat militärt balansläge. I fjol somras kom Sovjet och USA överens om att uppta förhandlingar om defensiva och offensiva vapen med sikte på begränsning. Detta besked, som det hade tagit mer än ett år att värka fram, mottogs med allmän glädje i världen. I FN kunde man i höstas enhälligt anta en resolution, på vilken även USA och Sovjet röstade och som innebar ett tillstyrkande av dessa överläggningar. Det återstår nu att se om eller hur dessa förhandlingar kommer till stånd. Det Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik står på Nixons program men ligger inte precis i topp på hans prioriteringslista. Vi får dock hoppas att ABM-programmen på ömse håll inte har kommit längre och inte vållat större politisk skada än att förhandlingarna mellan USA och Sovjet kan upptas och leda till positiva resultat. Det skulle vara ett nytt van: vett att lägga ner ytterligare miljarder och åter miljarder på ABM och samtidigt missköta samhällsfrågor såsom fattigdom, undervisning och slumbostäder. Allra minst tilltalande är att demokratier gör en så beklämmande prioritering i ett läge där det redan finns militär överkapacitet beträffande kärnvapen. På regeringsdeklarationens nyanserade språk heter det, att en utbyggnad av robotvapen skulle vara en utveckling »i fel riktning» — och det är det minsta som kan sägas. Statsrådet Alva Myrdal förklarade i sitt tal i Genéve i går det brådskande och angelägna i att Sovjet och USA inleder de planerade överläggningarna. Herr Virgin konstaterade här i sitt anförande en brist i regeringsdeklarationen och talade om en »uttunning», eftersom det i deklarationen inte nämns någonting om ett produktionsstopp för klyvbart material för vapenbruk. Detta är riktigt i och för sig, men kanske herr Virgin inte haft tillfälle att se att statsrådet Myrdal i går gjorde en regeringsdeklaration i sitt tal vid Artonmaktskonferensen i Geneve. Hon framhöll att det på den svenska prioriteringslistan också står ett avtal om produktionsstopp för klyvbart material för vapenbruk. Detta inslag ingår i så att säga det svenska paket som vi gärna vill söka vinna gehör för vid Artonmaktskonferensen i Genéve. Regeringsdeklarationen ger ett annat viktigt besked på tal om just denna konferens, nämligen att Sverige ämnar yrka på komplettering av det partiella provstoppsavtalet med ett förbud mot de underjordiska kärnvapenproven. Det är lika väsentligt som angeläget att det ta sker, och jag hälsar regeringens initiativ med tillfredsställelse. Jag tolkar deklarationen i denna del så att regeringen ämnar lägga fram förslag i Genéve till en avtalstext för en sådan utbyggnad av provstoppsavtalet. Detta avtal, ingånget 1963, måste kompletteras så att även de underjordiska kärnvapenproven blir förbjudna. I fjol sprängde USA ungefär två kärnvapen i månaden vid underjordiska prov, och man kan anta att frekvensen i Sovjet icke är lägre. Genom denna lucka i avtalet kan det ske en ständig utveckling av kärnvapnens styrka och tekniska fulländning. Frågan kan få en positiv lösning endast genom att icke-spridningsavtalet fullständigas. Jag är säker på att Sverige kommer att få många politiskt tungviktiga nationer vid sin sida när vårt lands representanter gör en framstöt i syfte att uppnå en komplettering av avtalet. Vi bör tillsammans med övriga obundna stater upprätthålla trycket på kärnvapenmakterna och få dem att börja infria utfästelser som de gjorde i FN i samband med icke-spridningsavtalets ingående att börja dryfta verkliga nedrustningsåtgärder. I ett läge där världens årliga rustningskostnader uppskattas till cirka 900 miljarder kronor blir det både finansiellt och politiskt tvingande att söka hejda den ödesdigra rustningsspiralen.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att intresset för den utrikespolitiska debatten nu har nått sin höjdpunkt, för att inte säga att vi har nått kokpunkten. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på det stora antalet närvarande i kammaren. Här finns knappast ståplats för en käpp. Jag känner mig fördenskull mycket inspirerad att förlänga debatten. När regeringsdeklarationen upplästes, satt min bänkkamrat, socialdemokraten herr Larfors, och jag och följde med tillsammans i syftet att vi skulle kunna komma till en punkt där vi blev oense, men det gjorde vi aldrig. Detta visar, tycker jag, att regeringsdeklarationen var bra och att den inte behöver utsättas för särskilt mördande kritik från något håll. Jag skall beröra den bara på en punkt, där jag tycker att den motsäger herr Geijer påtagligt. För övrigt vill jag ta upp och belysa ett enda spörsmål, och det berörs inte i regeringsdeklarationen. Vi har i vårt land en sång med en formel som visar vägen till den stora framtida lyckan. Vi känner den alla: Upp till kamp emot kvalen, sista striden det är, ty internationalen åt alla lycka bär. En pendang finner vi inom den rent kyrkliga och religiösa världen, där man en gång i trångmål med en väldig entusiasm och kraft stämde upp: Vår Gud är oss en väldig borg, han är vårt vapen trygga. Men båda dessa kampsånger har i viss utsträckning förbleknat och när vi sjunger: Vår Gud är oss en väldig borg, är det närmast såsom när en oxe ensam drar en alltför tung plog. Vi har dock fått en ersättning på det utrikespolitiska området. Det är en dogm och en formel som har fått ett otroligt elegant och suggestivt uttryck: Alliansfrihet i fred syftade till neutralitet i krig. Många av oss hänger säkerligen med dogmatisk hänförelse fast vid denna sats. Fördenskull känner vi oss en smula oroade när vi helt plötsligt befinner oss i en utvecklingsprocess, där denna kära och utifrån våra synpunkter riktiga dogm håller på att uppluckras. Den möter ju hos vår nutida ungdom ett otroligt motstånd. Ungdomen proklamerar inte neutralitet, den proklamerar en strid utan hänsyn till någon som helst neutralitet. För den är neutralitet förräderi. Ungdomen är frimodig nog att kritisera själva nationalismen, som har varit så kär för oss, och påvisa dess begränsning. Det är ett litet lands begränsning och nationalism. Ungdomen kritiserar många ting i vårt land som det är rätt att kritisera. För den finns det ingen neutralitet, t.ex. i fråga om vapenexporten, utan denna skall gå just till de länder vilkas syfte är att upphäva sådana strävanden som kännetecknar den svenska nationen. I och för sig är kritiken mot vapenexporten berättigad — och motiveringen för vapenexporten oberättigad. Den går ju ut på att vi ska sälja våra vapen för att vi själva ska kunna producera vapen till vår egen krigsmakt. Man skulle kunna säga att det är en falsk motivering därför att vi när den dagen kommer behöver så litet vapen. Det är ovisst om vi någonsin kommer att behöva använda dem. Det kommer vi inte att hinna med, i all synnerhet som vi med övertygelse vänder oss emot de enda vapen som har någon avskräckande effekt numera, nämligen atomvapnen. Denna inställning, att vår neutralitet betyder ett förräderi, är ett allvarligt ingrepp i vår neutralitetstanke. Håller också regeringen på att vackla på den punkten? Naturligtvis är det helt främmande för mig att påstå att regeringen medvetet skulle göra det. Men utgör inte vissa eftergifter mot krav från denna högröstade kritik av Sveriges utrikespolitik ett varnande exempel? Under debatten här i kammaren har refererats till orden om den stora grannsämjan mellan alla länder. Risk föreligger emellertid att förtroendet för vår neutralitetspolitik hos ett av de mest betydande länderna i världen rubbas genom vårt ställningstagande när det gäller de amerikanska desertörerna. Det upprör folket i Amerika i mycket hög grad. Det vet vi genom amerikanska tidningar och genom brevväxling med många människor i Amerika. Jag har för min ringa del ställt frågan: Är det värt att vi ådrar oss ett stort lands hela förakt genom att mottaga dessa desertörer? De är visserligen inte många. Enligt uppgift som jag har fått i dag rör det sig om 237 stycken. Vi kan inte heller gärna betrakta dem som hjältar, ty de flesta av dem kommer ju från Tyskland där de lika litet som tyskarna själva riskerar något krig. De kommer också direkt från USA och via Canada. Ibland förhör de sig brevledes från Amerika om det inte skulle vara lönande för dem att »sticka» från den amerikanska militärtjänsten för att få en fristad i Sverige. Jag undrar vad vi skulle säga om de svenska unga män, som sätter frågetecken inför militärväsendet, skulle bete sig på samma sätt. Omkring 55 av de amerikanska desertörer, som vistas i Sverige, har frivilligt återvänt till sitt land. Två har blivit utvisade av den svenska regeringen. Den amerikanska ambassaden har givit ekonomisk hjälp åt 38. Av dessa kom 23 från Tyskland, åtta direkt från USA och fyra från Vietnam. 21 har återvänt till sina förband i Tyskland och 15 har rest hem igen till USA. Man får ofta höra att stränga straff möter dem i Amerika, om de skulle återsändas. Det visar sig emellertid att straffen för de desertörer som återvänt i allmänhet har rört sig om några månader. En del har fått villkorlig dom. Det hårdaste straff som utdömts gällde kocken Edwin Arnett, vilken dömdes som desertör och därför fick fyra år. Han kom från semester i Tokyo via Moskva över till Sverige. En stor del av dessa människor har en mycket brokig bakgrund. Vi känner till att det finns brottsliga tendenser, och det är bekant att dessa utvecklats också i vårt land. Arbetslusten har inte varit särskilt stor, såvitt man kan förstå av arbetsförmedlingens uppgifter. 220 av dessa personer har fått uppehållstillstånd. 175 har fått arbetstillstånd. 131 har haft kontakter med arbetsförmedlingarna, men ett ytterst litet fåtal har kunnat placeras i arbetslivet. Nu har arbetsmarknadsstyrelsen ordnat en förläggning för att ge dessa människor möjlighet att acklimatisera sig i vårt land. I denna förläggning skulle de inte utföra något hårt kroppsarbete — bevare mig väl! Nej, dessa människor skulle endast bedriva studier i exempelvis svenska språket. Man har fått 23 anmälningar till verksamheten. Med ledning av sådana uppgifter kan man ställa denna fråga: Vad skall vi då göra med dem? Låt mig för egen del göra diskussionen kort på denna punkt och säga: Skicka tillbaka dem till Amerika, där de hör hemma. Som motivering vill jag anföra att vi troligen aldrig kan hjälpa dem att anpassa sig här och att vi gör dessa människor mer illa än vad de förtjänar genom att uppehålla dem i vårt land med penninggåvor och socialvård. Jag tycker att vi inte har råd att utmana Amerika på ett meningslöst sätt och sälja vår neutralitet på dessa grunder. Jag anser att regeringen leker med elden. Det kan fortare än kvickt bli vår tur att råka ut för de s.k. befrielserörelserna. Nyligen har i England utkommit ett förnämligt arbete, som heter Coup détat — A practical handbook of revolution. I den visar författaren Edward Luttwak att mer än hälften av alla nationer värda namnet har råkat ut för väldiga omvälvningar och omstörtningar i revolutionär anda. Vad är det som säger att Sverige skulle komma undan på denna punkt? Vi när en orm vid vår egen barm, och det förhål landet att den är liten är helt normalt — det är alla nyfödda.

Det finns i regeringsdeklarationen på s. 7 i stencilen ett par satser om Vietnam. Där talar regeringen mycket — låt mig säga — försonande ord och uttrycker en förhoppning att det snart skall bli fred i Vietnam. Bland annat säger man att dödandet dock har minskat och att bilden inte är så mörk. Vid studium av materialet från Vietnam kan jag inte finna att bilden är ljus. En av de sista rapporter som kommit mig till del från Vietnam säger att vietcong under 1968 dödade 5 361 civila personer. Man kidnappade — också en kär sysselsättning för upprorsmakarna — 8 556 personer, och vilket öde de kommer att gå till mötes kan man nog räkna ut. I detta sammanhang skulle jag vilja säga några ord till herr Geijer även om han inte är här i kammaren, Vi får tala i ett vacuum, det kan inte hjälpas. Han säger att vi måste stödja befrielserörelserna. I och för sig är ordet befrielserörelse ett eufemistiskt ord för en otäck och bloddrypande verklighet. Varför måste vi nu göra det? Jo, säger herr Geijer, befrielserörelser är oftast en förutsättning för demokrati. Ett sådant påstående brukar man kalla för overstatement. Jag tror att herr Geijer får ganska jobbigt att läsa sin historia för att få fram namnen på de s.k. befrielserörelser som lett till demokrati. Jag känner för min ringa del bara en, men är otroligt nyfiken på att lära känna alla andra. Det var den amerikanska frihetsrörelsen på 1700-talet som ledde fram till USA:s skapande. Den har lett till demokrati. Men vilken annan? Frihetsrörelsen 1917 i Sovjet har inte lett till någon demokrati efter 50 år. Franska revolu tionen ledde som bekant inte till någon demokrati. Omvälvningen i Egypten för några år sedan har inte lett till demokrati. Omvälvningen och befrielserörelsen i Algeriet har inte lett till demokrati. Detsamma gäller Kuba, Kina, Nordvietnam och Mexiko. Och vilka andra stater har på det sättet fått demokrati? Jag är rädd för att man måste revidera uppfattningen om vägen till demokrati. Om Sverige hade råkat ut för revolution 1917 hade vi säkerligen ej heller haft någon demokrati, utan kommunistisk diktatur. Jag kan inte inse att regeringen ens har någon som helst rätt att ta av de svenska pengarna för att understödja upprorsrörelser i andra länder. Det kan man, tycker jag, rättmätigt inte ens göra om man bygger sina beslut på en majoritetsdemokrati som utgör 51 procent av Sveriges befolkning. I regeringsdeklarationen stod något helt annat än detta. Där sade man att man icke kunde stödja revolter och utbrytningar, och det är alldeles riktigt. Det är ur den synpunkten som man ej heller kan ta en aktiv del i förhindrandet av t.ex. ASEA:s del i Cabora Bassaprojektet. Det har funnits röster här — jag skall inte partipolitiskt inringa dem, utan endast säga att det har funnits röster som hävdat, att om Rhodesia skulle få elektricitet från Cabora Bassa, skulle det vara orätt att befrämja en sådan verksamhet som ASEA:s. När jag hörde detta ringde ett bibelspråk i mina öron: Älsken edra ovänner! Vi vet ju inte om rhodesierna är våra ovänner, men om det skulle vara så att någon människa som lever i ett land vars förhållanden vi inte gillar skulle få en fördel av någonting, kan man väl fördenskull inte sätta stopp för en nyttig industri. Förr eller senare måste ju folket få fördel av allt vi gör i de underutvecklade länderna.

Herr talman! Herr Kilsmo har tidigare under ett par Vietnamdebatter i riksdagen visat att han är mer proamerikansk än någon amerikan kan vara. Han har återigen bevisat detta i sitt inlägg i dag. Vad han sade om frihetssträvandena och frihetsrörelserna kommer i protokollet att kunna stå som ett monument över hans syn på dessa företeelser i vår tid. Men vad han har yttrat om desertörerna och svenska regeringens beslut att upplåta en fristad för dessa nödgar mig att säga, att jag beklagar att ett sådant anförande hålls i Sveriges riksdag.

Herr talman! Fredagen den 21 mars var den dag Förenta Nationerna proklamerat som en internationell dag för avskaffandet av rasdiskrimineringen i världen, i år speciellt i Sydafrika. Några större arrangemang i vårt land blev tydligen inte ordnade den dagen. Det hände dock att regeringen gav en halv miljon kronor som hjälp till offren för apartheidpolitiken, och det är man tacksam för. Det hände också att vår utrikesminister talade inför Stockholms arbetarekommuns representantskap om rasförtrycket i Sydafrika och därvid hävdade att vi inte får förtröttas i vår kritik av apartheidsystemet och i våra ansträngningar att vända utvecklingen i en annan riktning. Det är man också tacksam för. Vi får inte glömma vad som för nio år sedan hände i Sharpeville, då 64 demonstranter dödades och 180 skadades. Den händelsen öppnade mer än något annat världens ögon för den skrämmande raspolitiken i Sydafrika. Inom den kristna kyrkan har tiderna igenom arbetats med problematiken kring rasmotsättningar. Det »tredje rikets» motbjudande raslära med dess ohyggliga följder har tvingat många i vår generation till en ständig vaksamhet inför all form av rasism. För kristen opinion världen över blev fjolårets världskyrkomöte i Uppsala en förnyad påminnelse om den kränkning av människovärdet som rastänkandet innebär. Rasismen fastslogs vara en uppenbar förnekelse av den kristna tron på en enda mänsklighet i Guds skapelse. Såväl internationellt som nationellt möter man nu yttringar som tyder på vilja att gå vidare med intentionerna från Uppsalamötet. Sydafrikas kristna råds teologiska kommission har sänt ut ett budskap till Sydafrikas folk som inspirerats av Uppsala-68. Den officiella sydafrikanska reaktionen har varit häftig. Premiärminister Vorster har avvisat dokumentet i hotfulla ordalag. Man har anledning att noga följa den fortsatta utvecklingen. Här hemma har Sydafrika aktualiserats dels genom domkyrkodemonstrationen i Lund och dels genom frikyrkomötets klara ställningstagande för demonstranterna.

1968 var av FN bestämt att vara de mänskliga rättigheternas internationella år. Sannerligen, behovet att hävda de mänskliga rättigheterna kändes starkt under Tjeckoslovakieninvasionens år. Till de mänskliga rättigheterna hör som vi vet religionsfriheten. Herr talman! Jag anser att den svenska riksdagen ständigt måste påminna om detta och peka på de brott som sker mot denna mänskliga rättighet var de än må inträffa. Jag vill då först peka på den förföljelse av kristna grupper som fortfarande förekommer i Sovjetunionen. Den har tidigare påtalats här i riksdagen. Ryska baptister har i upprepade skrivelser till generalsekreterare U Thant anhållit om FN:s hjälp. Ur deras senaste brev vill jag göra följande citat: »...Nu går det internationella året mot sitt slut, men samtidigt har antalet fångar som hålles inspärrade för att de predikar Guds ord i Sovjetunionen inte minskat och deras villkor i fängelserna inte förändrats. I stället för dem som avslutar sin straffperiod fylls fängelserna på nytt med andra, Under det gångna året fylldes våra fängelser på med mer än 30 fångar, och det betyder att åter hundratals barn gjorts föräldralösa. Man skingrar fredliga gudstjänster. De som deltager föreläggs böter och döms till 15 dygn utan mat. Vi ber Er till oss meddela resultatet av vår petition till Er och även huruvida överenskommelsen om de mänskliga rättigheterna gäller för oss.

Det hör till de gåtfulla tragedierna att i våra dagar åter få bevittna hur antisemitismen får ett allt starkare fäste i framför allt Sovjetunionen och Polen. Det gladde mig att herr Dahlén tog upp frågan om antisemitismen och satte in den i sitt internationella sammanhang. De tre miljoner judar som bor i Sovjet tycks vara dömda till tvångsassimilering, till kulturell utplåning och till andlig strypning om inte supermakten ändrar sin inställning och behandling av denna folkgrupp. Alvar Alsterdal, som torde vara kännare av förhållandena, framhöll vid den konferens här i riksdagshuset, som herr Dahlén nämnde om, att judarna i Sovjet i dag har större anledning att känna sig hotade än någonsin efter Stalins död. Den judiska minoriteten tycks enligt alla säkra bedömare vara utsatt för en särbehandling som bara kan kallas diskriminering. Det gäller inte minst den mosaiska religionen. Dess bekännare tillåts ej ha en central religiös organisation eller upprätthålla institutionella kontakter med trosfränder utomlands. Det finns numera bara ett sextiotal synagogor mot ett hundra för några år sedan. På många ställen har judarna ingen annan mötesplats än kyrkogården. I den antireligiösa propagandan blir den mosaiska religionen särskilt grovt behandlad. Det finns ingen rabbinutbildning. Upprepade löften om tryckning av bönböcker har ej infriats. Vad beträffar Polen, detta land där judarna led värre av andra världskriget än någon annanstans, håller det märkliga på att inträffa att landet snart inte har några judar. Den sovjetiska antisemitismen har tydligen exporterats till Polen och där utlöst en uppdämd folklig antisemitism. Av Polens 30 000 judar har 5 000 läm nat landet och 10 000 väntar på visum till Israel. Herr talman!

Herr talman! Låt mig uttrycka min och andras glädje över att ni har tid att ägna denna kammares debatt uppmärksamhet, medan utrikesutskottets och regeringens ledamöter är upptagna på annat håll. Låt mig också, herr talman, med anledning av den debatt som utspann sig mellan herr Möller och herr Kilsmo säga att jag inte delar den säregna syn som herr Kilsmo har i fråga om desertörer och historieskrivning. Detta sagt trots att jag är väl medveten om att var och en får ha den åsikt han vill; men herr Kilsmos åsikt är som sagt icke min. I sitt utlåtande nr 2 uttrycker utrikesutskottet belåtenhet med den information som ges i utrikespolitiska frågor. Man pekar på att publikationen Utrikesfrågor numera omfattar 300 sidor. Påpekandet torde inte framkalla någon gensaga. Men kan man anse att den svenska allmänheten därmed är tillfredsställande orienterad i utrikespolitiska frågor? Jag tror mig ha fullgoda skäl att efterlysa en bättre information. Förra veckan sade fru Dahl i andra kammaren på tal om det växande internationella engagemanget att det behövs mycken information, kunskap och debatt för att engagemanget skall konkretiseras. Hon fortsatte: »Informationsbehovet i detta avseende är fortfarande svårt att tillfredsställa för de flesta.

I vissa fall kan man peka på, sägs det i undersökningen, hur FN:s och fackorganens verksamhet och u-ländernas sociala, ekonomiska och politiska historia inte nämnts. U-grupperna har också med hetta efterlyst starkare engagemang och väsentligt ökad information och undervisning i internationella frågor. De brister man kan notera inom undervisningen märks också då det gäller informationen i allmänhet. Detta kan konstateras samtidigt som den politiska debatten alltmer gäller internationella frågor. En naturlig företeelse med tanke på att medvetandet om vårt beroende av omvärlden ständigt växer. Utrikespolitiken är inte längre en angelägenhet som angår endast vissa experter. Intresset är större ute i landet än vad man skulle kunna förmoda av det intresse som visas utrikespolitiska problem här i riksdagen. Den information som berör SIDA:s verksamhet och själva u-landsproblematiken är numera väl tillgodosedd. Anslagen till verksamheten är stora nog för att tillåta en aktiv information. Detta är inte fallet så fort man kommer in på upplysningsarbetet om FN och dess fackorgan. Där hålles informationen på sparlåga. bli 130 000 kronor. Till jämförelse kan nämnas att Föreningen Norden, som på sitt område utför ett likartat arbete, totalt erhåller 1 943 000 kronor och enbart till sin allmänna verksamhet 210 000 kronor — allt enligt förslaget. SECO, som i viss mån bedriver en verksamhet av likartat slag, erhåller bidrag till sin elevorganisation och föreslås i år få 205 000 kronor, vartill den för årets elevriksdag fått 30 000 kronor. Jag missunnar inte de båda nämnda och andra organisationer deras anslag — de behövs väl. Det enda jag ifrågasätter är rimligheten att tala om vårt FN-engagemang och samtidigt svältföda informationen. Ser man på anslagen till motsvarande upplysningsverksamhet i Danmark och Norge finner man att dessa är avsevärt högre än de svenska. »Vi är en kugge i ett internationellt maskineri», har utrikesminister Torsten Nilsson sagt. »Världen har blivit vårt arbetsfält och dagens stora frågor har direkta återverkningar på vårt sätt att leva, vårt sätt att uppleva oss själva och vår omvärld, Vi är invävda i ett internationellt nätverk, i vilket vi, vare sig vi Önskar det eller inte, måste finna oss. Vår skyldighet är att lämna de bidrag vi är mäktiga. Anledning har funnits att i detta sammanhang erinra om att neutralitetspolitik icke innebär likgiltighet eller åsiktsneutralitet.» Dessa ord fällde utrikesministern inför förra sommarens socialdemokratiska kongress. Jag finner dem vara helt riktiga och vill här säga att ingen åsiktsneutralitet kan gälla exempelvis inför de återigen uppflammande judeförföljelserna i Östeuropa, särskilt då i Polen och Sovjetunionen. Försämringen i detta hänseende har inträtt efter junikriget 1967 även om antisemitismen alltid funnits. Tidvis har där dock från de maktägandes sida märkts en vilja att bekämpa antisemitismen och att komma åt den diskriminering som finns i de flesta länder, inte bara i öst utan också i väst. Det skrämmande i dagens situation är att man medvetet utsätter judarna för en kulturell diskriminering. Vi kan diskutera huruvida den antisemitism som nu på nytt breder ut sig i Polen är en produkt av inflytande från Sovjet eller hur den åter vuxit fram. Ibland kallas antisemitismen för antisionism, men namnet torde endast förvilla dem som själva vill förvillas. Precis som fallet är här hemma då en del s.k. radikala element säger sig vilja bekämpa antisionismen när de i själva verket närmast för antisemitismens talan. Deras tal kan ibland framstå som ett tillmötesgående av krav från de araber som önskar att Israel skall utplånas hellre än att medverka till en fredlig uppgörelse som ställer krav på båda parter, alltså såväl på Israel som på dess grannländer. Den inre åstramning som nämns i regeringsdeklarationen har drabbat inte minst den judiska befolkningen i Polen. Och detta på ett sätt som kommit Bertrand Russell att skriva ett öppet brev till Gomulka. I brevet heter det bl.a.: »Med hjälp av en förvrängd logik är alla judar sionister, sionisterna fascister, fascisterna nazister och judar identifieras med just dessa förbrytare som för inte så länge sedan försökte utplåna den polska judenheten. Hundratals judar, som nu definieras som kontrarevolutionära, har utrensats från partiet och från ansvarsfyllda befattningar i förvaltningen, inom massmedia och vetenskap och konst. I dag framställes vid offentliga massmöten judar på affischer som kroknästa puckelryggar och antisemitism har teoretiskt rättfärdigats i de officiella publikationer som anger partiets ideologiska inriktning.» Skildringen är tyvärr inte överdriven. Läget i Polen och även i andra öststater är i dag förtvivlat för många av judisk börd. Judar som där överlevt det andra världskriget och fått hjälp och skydd av landsmän tvingas nu att lämna landet för att söka sig till Israel. De berövas arbete, pengar och handlingar samt jagas bort. Detta ofta även om det kan bevisas att de under krigsåren räddat livet på andra landsmän. Dessa vänder dem nu ryggen, vill inte kännas vid dem. I den mån de flyende judarnas väg går över Sverige, hoppas jag att den svenska regeringen gör vad som är möjligt för att underlätta deras öde. Som många av oss minns gick under andra världskriget omkring 3 miljoner polska judar döden till mötes i koncentrationslägren. Cirka en halv miljon lämnade sedan landet. 1968 fanns där ännu 30 000 judar. I dag lär deras antal vara endast 22 000. Omkring 500 lämnar varje månad landet. Inför sådana händelser måste man, var helst de inträffar, i mänsklighetens namn protestera. Lika självklart är det att vi erinrar om de förpliktelser som följer av Förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de strävanden som man ville förverkliga genom konferensen i Teheran förra året som avsåg att påminna om rättighetsförklaringen. Det är naturligt att i sammanhanget erinra om FN:s konvention mot rasdiskriminering. När judar och andra avrättas i Irak för förment spioneri för Israels räkning, finns också skäl att påminna om FN-beslutet i höstas i syfte att avskaffa dödsstraffet. Resolutionen innebar endast ett steg i riktning mot det förslag som för tio år sedan lades fram av Sveriges dåvarande ambassadör i FN, Agda Rössel. Jag antar att utrikesministern har funnit eller skall finna ett lämpligt tillfälle att låta Irak få veta den svenska inställningen och även få en påminnelse om att den irakiske representanten deltog i FN:s beslut i höstas. Inte heller utrotningen av kurderna får glömmas bort. Jag kan vidare inte underlåta att beklaga att man, när man en gång upprättat en ambassad i Sudan, nu drar den tillbaka. De rapporter som nu kommer därifrån talar om en upptrapp ning av hotet mot folket i de södra delarna. För att återgå till utrikesministerns ord om vår ställning i världen vill jag säga att konsekvensen av dem måste bli att svenska folket ges en aktiv information om förutsättningarna för vår medverkan på det internationella arbetsfältet. Detta kan inte få förbehållas ett fåtal experter, särskilt som de då riskerar att hamna i isolering. Utredning har gjorts om formerna för denna informationsverksamhet, men den har inte fullföljts i handling. Det räcker inte med att informera om u-länder, utan man måste nå ett vidare och mer omfattande fält. På sikt gäller det internationella samarbetet inom FN:s ram folkens intellektuella frihet och materiella välbefinnande. Se på miljövården, där den svenske ambassadören vid FN, Sverker Åström, höll ett så betydelsefullt anförande i höstas att ett beslut omgående fattades om en miljökonferens 1972! Nog vore det anförandet värt att bli känt av det svenska folket. Tänk på den sociala utvecklingen, där vi kommit långt, och säkert genom att stödja fru Inga Thorsson i hennes verksamhet inom FN:s sociala avdelning kunde påverka en nu ofta felorienterad opinion så att många unga länder slipper att begå de misstag som den industrialiserade världen gjort och gör! Det gäller här att se till att de politiska problemen, när dessa inte kan behandlas eller lösas inom FN:s ram, inte tillåtes minska FN:s betydelse som organ för fredligt samarbete och särskilt då inom nya betydelsefulla områden. Vi står också inför ett ILO-jubileum, där vi torde ha åtskilligt att ge andra men också att lära oss själva. Men hur många i vårt land vet att vi har en speciell ILO-kommitté? Jag är rädd, herr talman, att de kommittéer som är Sveriges förbindelselänkar med FN fackorganen på det hela taget lever i anonymitet. Inte ens till riksdagen sker någon egentlig rapportering. Följden blir att man illa utnyttjar vad de företräder av kunnighet och erfarenhet. Med tanke just på vad herr Geijer och herr Lange sagt om ILO, borde här ges möjlighet att låta de unga få verka för sina idéer denna väg. Även om det finns intresse för det internationella samarbetet måste man räkna med att många, till följd av en dålig information, förblandar sin egen okunnighet med bristande aktivitet framför allt från FN:s sida. Därtill kommer, och det är allvarligare, att de internationella samarbetsorganen = blir mindre effektiva om deras verksamhet inte bärs upp av en folkopinion i medlemsstaterna. UNESCO:s biträdande generaldirektör, norrmannen Tor Gjesdal, sade nyligen att massmedia ger oss tidigare okända möjligheter att lära människorna leva tillsammans i stället för att förgöra varandra. Här skulle jag vilja tillägga att det krävs snabba åtgärder för en internationell lagstiftning som förhindrar missbruk av telesatelliterna. Herr talman! För tre år sedan hade vi här i kammaren en diskussion vid upprättandet av det internationella institutet för fredsoch konfliktforskning. Vi fick då från regeringshåll — man var då närvarande här — löfte om att forskningsresultaten skulle spridas till allmänheten på samma gång som de skulle nå dem som har hand om det politiska beslutsmaskineriet i olika länder. Efter vad jag vet sprids institutets skrifter internationellt. Den undersökning som publicerats om havsbottnens fredliga användning torde ha rönt befogad uppmärksamhet vid FN:s behandling av frågan. Men den svenska allmänheten missgynnas. Skrifterna från institutet ges ut på engelska, och inte heller den broschyr som nu publicerats och finns i bokhandeln om kommunikationssatelliterna finns att tillgå på svenska. Också i andra fall glömmer man den svenska publiken. Först efter påstötningar från kvinnoorganisationerna publicerades byrådi rektör Sandlunds utmärkta översikt, gjord på begäran av FN, över kvinnornas ställning i Sverige i en svensk version. Det var betydligt lättare att få den på engelska. Ännu mer vanlottad är allmänheten då det gäller utredningsmaterial och information från FN och andra internationella organisationer. Enligt generalförsamlingens beslut skall ansvaret för informationen primärt ligga hos medlemsstaterna. Detta ansvar har blivit ännu mer markerat sedan FN vuxit och kommit att omfatta ett stort antal unga länder med dålig ekonomi, som alltså inte har råd att själva informera och som behöver FN:s stöd. Vid åtskilliga tillfällen har därför generalsekreteraren erinrat om medlemsstaternas skyldigheter. Sverige har också, då informationsfrågor behandlats, understrukit vikten av en effektiv information. Detta skedde vid den senaste UNESCO konferensen och vid ECOSOC-mötet 1967 för att nämna ett par exempel. Om jag inte är fel underrättad skall informationsfrågorna behandlas vid årets FN-session. Generalsekretariatet är redan i färd med att remissbehandla rapporten om informationsverksamheten. Herr talman! Jag har önskat framföra dessa synpunkter, då det förefaller mig som om utskottets uppgifter om informationen ställer väl anspråkslösa krav på en effektiv verksamhet.

Herr talman! Som handelsministern framhållit i regeringsdeklarationen här i dag, är det ingen tvekan om att vi lever i en tid då beroendet länder och folk emellan snabbt ökar. Fastän vi i vår vardagliga tillvaro inte alltid är medvetna om det, rusar den tekniska, politiska och sociala utvecklingen vidare. Därmed förändras naturligtvis betingelserna för samlevnaden på den planet vars resurser ett växande antal människor åtminstone tills vidare med nödvändighet måste samsas om. Det mest utmärkande i den utvecklingen är — som det heter i regeringsdeklarationen — att vi alla har blivit varandras grannar. Detta måste också påverka vårt politiska handlande. Ansträngningar att upprätthålla fred kan inte begränsas till åtgärder inom de nationella gränserna. Fred måste vi söka i samarbete med alla länder på jorden. På samma sätt är handelspolitiskt samarbete och ekonomisk integration viktiga medel när vi skall försöka lösa de ekonomiska trygghetsproblemen. I utvecklingen ligger också ett ökat ansvar för vad som sker i andra delar av världen. Eftersom Sverige är ett av de rikaste länderna är vårt ansvar speciellt stort, när det gäller att minska klyftan mellan rika och fattiga länder. Att människor i olika länder blivit varandras grannar och har ansvar för varandra inses kanske klarast av ungdomen. Många unga människor både här hemma och ute i världen är beredda att se bortom de nationella gränserna och dra konsekvenserna av den utveckling som pågår. Även om man kan spåra olika anledningar till dagens engagerande och engagerade ungdomsrörelser, protester och revolter, vågar jag påstå att det finns en gemensam nämnare. Det är känslan av tillhörigheten av en värld utan gränser. I dessa störningar bland ungdomen, som vi kan kalla demonstrationerna för, ligger också ett hopp, paradoxalt nog, för framtiden. Det är att dessa människor, när de så småningom måste ta huvudansvaret för utvecklingen i världens länder, har bättre förutsättningar att lösa de vitala internationella problem som den äldre generationen i så stor utsträckning tyvärr misslyckats med. Det gäller naturligtvis också för oss att redan nu ta vara på det engagemang och den kunskap som ungdomen besitter i internationella frågor. Inte minst gäller detta i det internationella biståndsarbetet. Den militärpolitiska utvecklingen i världen präglas i dag i kanske högre grad än någonsin av stormakternas dispositioner. Det ligger något ödesmättat i detta att ett enda politiskt eller militärt felsteg i en stormakts militärhögkvarter kan få förödande verkningar för hela vår värld. I varje upptrappning av stormakternas militärpotential ligger därigenom ett hot. Ur den synpunkten är det beklagligt att USA:s nye president nu sett sig tvingad föreslå ett nytt amerikanskt antirobotsystem, vars betydelse ur försvarssynpunkt på intet sätt tycks stå i proportion till de politiska risker som det måste dra med sig. Samtidigt tycks man emellertid på de flesta håll i världen nu hysa vaga förhoppningar om att vi skall vara på väg in i en period med mera samförstånd mellan stormakterna. President Nixon har vid upprepade tillfällen givit uttryck för en önskan att inom en nära framtid ta upp diskussion och förhandlingar med den andra supermakten om en rad viktiga världsproblem. Skulle inga samtal komma till stånd innebär detta med säkerhet en mycket svå prestigeförlust för den nye presidenten. Sannolikt finns det också en viss vilja i Kreml att komma Nixon till mötes. Detta sammanhänger inte minst med utvecklingen och splittringstendenserna inom den kommunistiska intressesfären. Det är nu ganska länge sedan Moskva utgjorde ett obestritt ideologiskt och politiskt centrum för kommunismen. Flera av länderna inom det kommunistiska blocket har under 1950 och 1960-talen sökt att i större eller mindre utsträckning »gå sin egen väg till socialismen». I några fall har strävandena till nationell och ideologisk frigörelse inte varit utan en viss framgång. I andra fall som Ungern 1956 och Tjeckoslovakien har det slutat med tragedier, när Sovjet med militärmakt försökt behålla sitt grepp. Men även om invasionen i Tjeckoslovakien blev en militär framgång för Sovjet, var det alldeles uppenbart ett politiskt nederlag, som måste få verkningar inom den internationella kommunismen. I detta sammanhang är troligen den hårdnande konflikten mellan Sovjet och Kina ännu viktigare. På längre sikt kan naturligtvis ett definitivt motsatsförhållande mellan de två stora i Asien helt förändra maktbalansen och den militärpolitiska situationen i världen. Mycket talar i varje fall för att Sovjet vill manövrera med en viss försiktighet gentemot USA, så länge det nuvarande labila läget inom kommunistvärlden består. Ett mera avspänt förhållande mellan Sovjet och USA skulle naturligtvis underlätta en lösning eller i varje fall en pacificering i åtskilliga av dagens internationella krishärdar och också underlätta det ökade handelsutbytet mellan länder på olika sidor av järnridån. Låt mig när det gäller krishärden Vietnam få nöja mig med att ge den svenska regeringen, enkannerligen utrikesexcellensen, en eloge för att man försökt medverka till att kontakter skapades mellan parterna i ett skede då läget var fastlåst. Det visar att också ett litet land som Sverige kan ha en uppgift i den internationella politiken. Låt mig också säga att jag på allt sätt vill understödja planerna på en ekonomisk hjälpinsats, när kriget en gång upphör. Som tidigare motionär känner jag naturligtvis tillfredsställelse med att regeringen nu velat ta upp regelrätta diplomatiska kontakter med Hanoi. I fråga om det så diskuterade kraftverket i Cabora Bassa förstår jag svårigheterna att ingripa med handelspolitiska eller andra medel om Rhodesia inte blir berört. Inte desto mindre vore det enligt min mening olyckligt om företaget kom till stånd. Det är ju också omstritt om man kommer att överföra kraft till Rhodesia. För den fortsatta debatten är det synnerligen viktigt att detta så långt möjligt blir klarlagt. Här har regeringen ett stort och viktigt ansvar. Liksom en rad talare före mig vill jag ge de nordiska ekonomiska samar betsplanerna mina välgångsönskningar. Förutsättningarna för ett nära samarbete mellan en grupp länder är förmodligen här i Norden bättre än på de flesta andra håll i världen. Även om samarbetet på en rad områden redan är väl utvecklat, står det klart att möjligheterna till att gemensamt ta till vara våra länders resurser är långt ifrån fullt utnyttjade. Men man har också att övervinna en rad hinder innan Nordek kan bli verklighet. Man är väl allmänt av uppfattningen att svårigheterna är störst på jordbruksområdet och när det gäller fisket. Jordbruksproblemen är bara delvis desamma i alla de fyra länderna. Det har tidigare i dag talats om de speciella danska problemen. Jordbruksnäringen i Sverige är inne i ett utvecklingsskede, där det pågår snabba och genomgripande strukturförändringar. Vilka problem detta medför på arbetsmarknaden när det gäller den regionala utvecklingen och i andra hänseenden känner vi ju väl till. Problemen skulle självfallet öka i den mån man försökte att ytterligare pressa på för att höja den s.k. rationaliseringstakten. Eftersom takten redan är så uppskruvad, finns det enligt min mening inte utrymme för att sätta ytterligare press på denna näring. Å andra sidan ger naturligtvis den omställning och krympning av produktionen som redan är på gång successivt utrymme för en vidgad samhandel med jordbruksprodukter. även en överenskommelse som för jordbrukets del bara omfattar handeln med s.k. suppleringsvaror, dvs. handeln med sådana varor som respektive länder ändå måste köpa utifrån, kommer därför på sikt att leda till friare marknadsförhållanden för handeln med jordbruksprodukter. Också på industriområdet kommer införandet av en gemensam tulltaxa — trots att tullfrihet mellan länderna redan föreligger genom EFTA-avtalet — uppenbarligen att förorsaka inte så små anpassningssvårigheter för vissa indu stribranscher. Det gäller även i det fallet att verkligen hålla fast vid grundtangen i Nordekplanen — att de nackdelar som planen kommer att föra med sig skall fördelas rättvist, så att nyttan av samarbetet blir så stor som möjligt för alla parter. Solidariteten kommer att sättas på prov både mellan länderna och mellan grupper i de fyra länderna. Som jag ser saken kommer lösningen av dessa frågor att mer eller mindre avgöra hur de nordiska samarbetsplanerna skall utfalla.